Herr talman! Till bevillningsutskottets betänkande har fogats tre reservationer. Den första omfattar förslag till avdrag vid beskattningen och gäller dik ning i skogsmark. Där kommer vi in på ett problem som sammanhänger med den framtida avkastningen av skogsmark. En ökad produktivitet kan givetvis erhållas om man stimulerar till ytterligare dikningsföretag, men resultatet av dessa kommer långt fram i tiden. Det blir inte några omedelbara verkningar av sådana investeringar. Reservanterna föreslår emellertid att en särskild utredning görs på detta område för att få fram regler som stimulerar till dikningsföretag. Det gäller här inte enbart den framtida avkastningen av skogsmark utan också en sysselsättningsfråga. Det är synnerligen angeläget att stimulera till ökad dikning och därigenom åstadkomma ökad sysselsättning inom de områden som närmast berörs. Åtgärden får alltså dubbel effekt. Därtill kommer att när dessa investeringar börjar ge resultat, så lär de skogstillgångar som vi kan föra ut på marknaden vara synnerligen värdefulla. De investeringar vi gör i dag betyder alltså en besparing för framtiden. Att arbetsmöjligheterna inom dessa områden dessutom tillfälligt ökas är mycket betydelsefullt. I reservationen 2 begärs förslag till 1970 års riksdag om vidgad rätt till insättning på skogskonto. Det rör närmast de flottleder som nu läggs ned, vilket har rubbat de tidigare planerna för avverkningen. Det är fråga om ganska långsiktig planering, där man dels tar ut skog efter en viss plan, dels gör upp planen efter ett rotvärde som kan variera mellan olika år. Även om man har en plan rubbar man ofta denna för att kunna få en rimlig avkastning. Vi har varit i det läget att avkastningen av en hel del skogsområden varit negativ. Det har gjort att man i många fall har sparat avverkningarna men nu har dessa problem på en gång ramlat över skogsägarna genom nedläggningen av flottlederna. Det vore väl rimligt att ta itu med detta, så att det redan vid nästa års riksdag kunde framläggas ett förslag om vidgad rätt till insättning på skogskonto. Det betyder inte annat än att beskattningen uppskjuts. Vid insättning på skogskonto beskattas ju pengarna när de tas ut. Statskassan förlorar ingenting på saken, men man får en rimligare och jämnare beskattning. I reservationen 3 önskar reservanterna att jordbruksbeskattningskommittén skall få i uppdrag att med förtur utarbeta förslag till bestämmelser om avdrag för kostnader för nyplantering av fruktträd inom den yrkesmässiga fruktodlingen. Här föreligger stor enighet, och utskottets talesman åberopar att denna fråga varit uppe tidigare. Men det händer ju ingenting! Det råder fortfarande samma förhållande trots att vi är eniga om att det inte finns några betänkligheter mot att lämna generellt tillstånd till dessa avskrivningar. Om riksdagen är enig om att det är angeläget att klara upp detta bör också en beställning av ett förslag göras till regeringen, så att vi kan få frågan avgjord vid nästa års riksdag. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de tre reservationer som är fogade till utskottets betänkande.
Herr talman! Herr Sundkvist uppfordrade mig att begära ordet när han sade att skogsägarna på grund av nedläggningen av flottleder gör ett onormalt stort uttag. Detta påstående är väl ändå litet överdrivet. Skogsägarna är i regel måna om ett uthålligt skogsbruk och därför även om en mer långsiktig skötsel av sin skog. Det hör faktiskt till undantagen att man går till väga på det sätt som herr Sundkvist anser. Jag är verksam inom detta yrke och har inte kunnat observera någonting sådant. Herr Sundkvist säger också att man genom nedläggning av flottlederna skapar nollområden. Herr Sundkvist gav en riktig förklaring vad som menas med nollområden, men annars var även detta påstående något överdrivet. Skogsägarna har nämligen skogsvårdsstyrelsen och skogsägarföreningarna till sitt förfogande, och dessa organ är måna om att det byggs skogsbilvägar för att motverka att det uppstår nollzoner efter nedläggningen av flottleder. Vi har dessutom en annan spärr mot en onormal avverkning, nämligen behovet av kontinuerlig råvarutillförsel till industrin. Skogsägarföreningarna propagerar för att man skall ta hänsyn härtill även under tider med dåliga virkespriser. Så nog låg det en viss överdrift i vad herr Sundkvist sade.

Herr talman! Det har sagts att det nu föreligger en mycket stor enighet mellan utskottsmajoriteten och reservanter; man har i stort sett samma uppfattning. Jag är ytterligt glad över att så är fallet. Det var också en synnerligen angenäm upplevelse att i dag för första gången höra herr Wiklund i Härnösand föra utskottsmajoritetens talan.

Efter de uttalanden som herr Wiklund här gjort såsom representant för det makthavande partiet hoppas jag att vi inom rimlig tid skall få en rätsida på detta problem. Det hälsar jag med tillfredsställelse. Vad beträffar frågan om avverkningarna utefter Ljungan och Indalsälven på grund av flottledernas upphörande har jag aldrig sagt att skogsägarna blivit tagna på sängen. Det är naturligt att dessa skogsägare utnyttjat chansen att öka avverkningarna; ett annat handlande hade inneburit en nationalekonomisk förlust. Motionerna i ärendet be visar också att man i någon mån ökat avverkningarna under denna tid. Därför är det rimligt att skogsägarna får möjlighet att placera en del av dessa inkomster på skogskonto, så att de inte drabbas alltför hårt av marginalskatten.

Herr talman! Jag vill framhålla för herr Wiklund att vi är medvetna om att frågan om skogsdikningen kan komma att behandlas i ett annat sammanhang. Han påpekade att jordbruksbeskattningskommittén bör kunna ta upp även denna sak. Men det är just det förhållandet att jordbruksbeskattningskommittén har ett så stort frågekomplex att handlägga som gör att vi inte vill hänvisa även denna fråga dit. Den kommer i så fall att behandlas alltför sent trots att vi nu hunnit så långt att vi i princip är överens. När det gäller frågan om flottledsnedläggelserna lyckades jag också reta upp herr Wikner. Även om skogsägarna tre fyra år i förväg var förberedda på en flottledsnedläggning, så är detta en mycket kort tidrymd när det gäller skogliga förhållanden. Skall en skog som kanske behöver 50 år för att växa upp skördas på fyra fem år, får man göra mycket stora uttag. Herr Wikner var väl också på det klara med att det kunde bli fråga om mycket stora uttag. Jag vill starkt understryka att det när det gäller insättningen på skogskonto inte är fråga om någon skatteflykt. En sådan insättning ligger helt i linje med vad skogsskattekommittén föreslagit i sitt betänkande. Jag vet kanske sämre än herr Wikner hur stora nollområdena kommer att bli. Men jag är övertygad om att även herr Wikner får lov att erkänna att det uppstår ytterligare nollområden och att de nollområden som redan finns i de norrländska skogarna kommer att öka. Herr Wikner säger att det hör till undantags fallen att det uppstår nollområden. Det tycker jag inte är något skäl att skjuta på saken. Även om det inte är så många som kommer i kläm är det en del som gör det, och därför finns det anledning att skynda på. På den punkten är vi ju också i princip ense. När det slutligen gäller frågan om fruktträden har vi bara begärt att jordbruksbeskattningskommittén skall få i uppdrag att handlägga den med förtur. Det är stor skillnad mellan denna begäran och utskottets uttalande att man förutsätter att jordbruksbeskattningskommittén skall behandla frågan. Majoriteten hoppas strängt taget bara att kommittén skall ta upp problemet, medan vi önskar att kommittén skall få i uppdrag att få behandla det med förtur.

Herr talman! Jag vill rätta till ett missförstånd som herr Sundkvist gjorde sig skyldig till. Jag sade aldrig att uppkomsten av nollområdena utgjorde undantagsfall, utan det uttalandet gällde onormal avverkning. Att vissa områden blir nollområden beror inte enbart på nedläggning av flottningen, utan det beror också på dålig bonitet, låg kubikmassa och klena dimensioner — i regel är storskogen avverkad på dessa områden. Sedan inverkar väl även konkurrensen från utlandet — priser m.m.

Herr talman! Bestämmelserna om beskattningen av aktievinster tillkom ju ganska hastigt för tre år sedan. Man var väl då på det klara med att de inte var så särskilt noggrant utformade, och vi påpekade också från vårt håll riskerna för de verkningar som därvidlag skulle kunna uppstå. Det föreligger nu en motion, där man begär att det skall verkställas en utredning som kommer till rätta med dessa verkningar. Det gäller bl.a. de svårigheter som föreligger att kombinera två beskattningssystem med varandra, dels realisationsvinstbeskattningen, dels det beskattningssystem som innebär en evig beskattning. Med de nuvarande bestämmelserna kan det, vilket vi även påpekade när beslut i frågan fattades för tre år sedan, bli förmånligare att sälja aktierna före fem års innehav än senare. Det kan också ske en mycket hård beskattning av speciellt små vinster på grund av att vinsten blir föremål för beskattning så snart den överstiger 5 procent. Det är dessa problem som gör att vi menar att bestämmelserna bör ses över. Därtill kommer att beskattningssystemet inte tar hänsyn till penningvärdeförsämringen. I utskottets betänkande behandlas också ett annat problem, nämligen försäljning av fastigheter i jordbruksrationaliseringssyfte.

Då uppstår ett beskattningsproblem av den anledningen att det årliga avdraget av 3 060 kronor inte får tillgodoräknas såsom avdrag på realisationsvinsten. Därför blir det en hårdare beskattning, när ägaren bara skall sälja jorden än när han också säljer byggnaderna. Det måste vara ett samhällsintresse att vederbörande kan bo kvar därute på landet, varigenom man så länge som möjligt kan upprätthålla en levande landsbygd. Men det är också ett samhällsintresse av den anledningen att han i annat fall skulle komma att efterfråga bostad på en centralort, där det redan tidigare är trångt. Sett från dessa synpunkter menar vi att det är rimligt ait man försöker tillgodose dessa intressen och att denna fråga blir föremål för utredning. Den tredje frågan som behandlas i betänkandet rör de försäljningar av villor som beror på att ägaren måste flytta från en ort till en annan. Det uppkommer ju av olika anledningar mycket snabba växlingar i dagens samhälle, och därför bör vi försöka underlätta för människorna att kunna flytta från en plats till en annan. Inte sällan möter emellertid stora svårigheter när en person som redan tidigare äger ett egnahem skall försälja detta. Det kan bli en realisationsvinst, men han är ju i behov av en likadan bostad på den ort dit han flyttar och därför är det av intresse att alla de pengar han får för den gamla fastigheten kan användas för inköp av en fastighet på den plats där han funnit en ny sysselsättning. Det är alltså av behovet påkallat att bestämmelserna ses över och olägenheterna blir undanröjda. Här är det ju inte fråga om att någon skall befrias från beskattning utan det gäller ett uppskov med beskattningen tills vederbörande en gång kanske säljer villafastigheten på den nya platsen. Därmed har man ju nått syftet att underlätta omflyttningen, och därför har vi också framfört det här kravet i en reservation. Herr talman! Jag ber att med dessa ord få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 2 vid bevillningsutskottets betänkande nr 56.

Herr talman! I reservationen 1 beträffande = realisationsvinstbeskattning av aktier och andra värdepapper, en beskattning som i och för sig är både rimlig och riktig, framhåller vi att beskattningen måste vara så utformad att den tillgodoser såväl enkelhetskrav som rättvisekrav. Ofta blir det ena kravet tillgodosett på bekostnad av det andra. Möjligen kan man med hänsyn till schabloniseringen anse att enkelhetskravet här blivit väl tillgodosett, men med fog finner människorna beskattningen djupt obegriplig och deras undran över effekterna är stor. Denna undran förstärks naturligtvis av att man upplever det vara lite si och så med rättvisan. Att exempelvis mindre aktievinster kan bli procentuellt hårdare beskattade än större strider mot alla principer i vårt skattesystem. Likaså är det otillfredsställande att rent fiktiva vinster kan bli beskattade, och en utredning som tar hänsyn till dessa frågor är därför motiverad. Erfarenheterna från de år bestämmelserna gällt bör kunna ge vägledning om hur en i och för sig motiverad beskattning bör utformas, så att inte kraven på rättvisa och enkelhet slår ihjäl varandra. Reservationen 2 rör realisationsvinstbeskattning vid <fastighetsförsäljning. Om en sådan försäljning skett i rationaliseringssyfte finns det anledning att utforma beskattningen så, att den underlättar och inte försvårar rationaliseringen. Men jag skall framför allt uppehålla mig vid reservationen 3 som gäller försäljning då någon, t.ex. på grund av nytt arbete, nödgas sälja sin fastighet och kanske måste köpa en ny på den nya tjänstgöringsorten. Som beskattningen nu är utformad kan omställningen försvåras. För att skaffa en likvärdig fastighet på en ny ort behövs ofta mera pengar, eftersom byggnadskostnadernas stegring har trissat upp fastighetspriserna. Bara detia kan orsaka stora svårigheter vid flyttningen. Om man dessutom omedelbart skall betala realisationsvinstskatt på den gamla fastigheten, så kan det innebära att flyttningen omöjliggörs. Det kan inte vara en riktig politik, speciellt som vi ju på andra vägar försöker att så mycket som möjligt underlätta nödvändiga omlokaliseringar. Jag kan ge ett exempel på hur illa denna beskattning kan slå. Vi kan tänka oss att en person i en expansiv ort har en fastighet men får arbete på annan ort och där skaffar sig en exakt likadan bostad i stället för den gamla. Han gör då ingen som helst vinst men råkar ändå ut för en hård beskattning när han säljer sin gamla fastighet, trots att det är samma pengar han lägger ned i den nya fastigheten. Detta rimmar ju illa med rättvisa i beskattningen. Man skall beskatta vinster, inte något som snarare blir en bestraffning vid en flyttning till annan ort. När denna fråga har diskuterats tidigare har utskottets majoritet framhållit att det inte är möjligt att ange i lagen vilka fall som motiverar särbestämmelser. Denna motivering har upprepats i år men är långtifrån övertygande. Det har varit möjligt att i de statliga lönebestämmelserna fixera de fall där särskilda flyttningskostnadsersättningar skall utgå. Gränsdragningssvårigheterna är där likartade, men det har gått att lösa problemet. Även i detta fall måste det finnas möjligheter, om bara viljan finns. Vid fastighetsförsäljningar är det möjligt att göra avdrag för kostnader i form av mäklararvoden o. d. i samband med försäljningen. Men det är under förutsättning att det har blivit någon vinst på försäljningen. Har det däremot blivit förlust — som det blir i sådana fall som jag här anfört — kan avdrag inte göras för dylika kostnader. Och förluster uppstår ofta vid flyttning till en expansiv ort från en ort där sysselsättningen är dålig. Då får säljaren ett lågt pris på sin fastighet och gör alltså en kapitalförlust. Det vore rimligt om han då fick göra avdrag för de direkta kostnaderna för försäljningen. Som det nu är kan förhållandena inte anses tillfredsställande. Denna fråga ligger visserligen på sidan om den som berörs i reservationer na, men jag har ändå velat ta upp den eftersom den så intimt hänger samman med de problem vi nu diskuterar. Vad jag här anfört motiverar ytterligare att dessa frågor är i behov av översyn. Svårigheterna för de människor som nödgas flytta från en ort är tillräckligt stora utan att beskattningen av ett egnahem skall komplicera förhållandena. Det bör också observeras att det här inte gäller befrielse från beskattning utan endast ett uppskov med beskattningen för viss tid. Kungl. Maj:t bör efter en översyn av problemen snabbt kunna framlägga förslag i ärendet. De synpunkter som framkommit i motioner och reservationer i denna fråga bör därvid kunna ge vägledning. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de tre reservationer som är fogade till bevillningsutskottets betänkande nr 56.
Herr talman! Herr Magnusson i Borås har här utförligt behandlat reservationerna, och jag kan därför fatta mig mycket kort. Jag tänker närmast beröra reservationerna 2 och 3, speciellt den förstnämnda. I reservationen 2 har frågan om försäljning av fastigheter i rationaliseringssyfte tagits upp. Som framhålles i motionerna I: 329 av herr Nils Nilsson och II: 371 av herr Grebäck m.fl. var avsikten när markvärdebeskattningen infördes inte att beskatta mindre vinster vid försäljning av egnahem, villor eller jordbruk. Motionärerna påpekar mycket riktigt att försäljning av små, icke bebyggda fastigheter kan föra ganska stora skattekonsekvenser med sig. Det är därvidlag samma sak som herr Magnusson i Borås framhöll när det gäller försäljning av jorden och säljaren själv behåller byggnaderna. Då får man inte tillgodoräkna sig det årliga avdraget på 3000 kronor, vilket i många fall medför att ett ganska stort belopp blir skattebelagt. Det är givet att detta kan medföra hinder för en önskad strukturrationalisering. När man läser utlåtandet finner man att även utiskottsmajoriteten observerat detta förhållande men att den i dag inte velat tillstyrka någon ändring eller utredning av gällande bestämmelser. Vi reservanter har ansett att frågan rörande realisationsvinstbeskattning vid avyttring av fastighet i avsikt att underlätta en försäljning som sker i rationaliseringssyfte bör bli föremål för utredning. Med denna motivering ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 2. Reservationen 3 har utförligt kommenterats under debatten, och jag vill endast säga att lagstiftningen i det avseende, som där behandlas, med den rörlighet som råder på arbetsmarknaden i dag är alltför snävt utformad. Den utgör ett hinder för en naturlig omflyttning av arbetskraften, och det bör, såsom motionärerna framhåller, kunna beviljas uppskov med den betalningsskyldighet som föranleds av en eventuell realisationsvinst. Jag vill därför yrka bifall till reservationen 3. Jag yrkar slutligen också bifall till reservationen 1.

Herr talman! Den fråga som nu i verkligheten står under diskussion — men som i debatten döljes bakom tekniska resonemang — är följande: Är den nuvarande beskattningen av vinster på aktiespekulation och markvärdestegring lagom avvägd ur olika synpunkter, bör den skärpas eller eventuellt lindras? De borgerliga partierna vill att beskattningen skall lindras. Socialdemokraterna tycker att beskaitningen är väl avvägd liksom de tycker att det mesta är i det samhälle som de regerat i under över 35 år. Hur denna syn på vinster genom aktiespekulation och markvärdestegring kan förenas med kravet om ett jämlikhetens samhälle är emellertid svårt att förstå. För vår del anser vi att en betydande skärpning av dessa skatter är befogad. Det har vi länge hävdat, och vi anser att utvecklingen ytterligare understrukit det riktiga i vår inställning. Vår principiella uppfattning är att realiserade kapitalvinster skall beskattas i samma utsträckning som vanlig inkomst. Detta bör gälla såväl vinster på aktiespekulation som på markvärdestegring. I bägge fallen rör det sig om inkomster som på intet sätt kan motiveras med arbetsinsatser eller verksamhet i övrigt till nytta för samhällsutvecklingen. De stigande markvärdena sammanhänger till avgörande del med samhällets allmänna utveckling. Med utvecklingen av näringslivet, med utbyggnaden av samhällen och kommunikationer stiger marken i pris. Vi anser att vinsten av denna markvärdestegring i princip bör tillfalla samhället. Det garanterar man bäst genom att samhället äger marken. Så länge detta bara i ringa utsträckning är fallet, bör en skärpning av beskattningen av vinst vid avyttring av fastighet vara motiverad. Den starka ökningen av aktievärdena — en rad sifferuppgifter härpå har lämnats i vår motion, men jag skall inte uppta kammarens tid med att upprepa dem — är i verkligheten till sist grundad på de arbetsinsatser som görs av de i produktionen verksamma. Den sammanhänger också med den allmänna ekonomiska utvecklingen. I varje fall är den inte beroende av några insatser från den lilla grupp av stora förmögenhetsägare som har monopoliserat de stora aktieposterna i företagen. En skärpning av aktievinstbeskattningen är i hög grad befogad mot bakgrunden av den höjning av aktiekurserna som skett under de senaste årtiondena. Bevillningsutskottet avvisar nu kravet på en sådan skärpning med att man ännu inte har tillräckliga erfarenheter av utvecklingen sedan de nya reglerna för beskattning av aktievinster respek tive markvärdestegring infördes. Det argumentet för avslag anser vi på intet sätt bärande. Beskattningen av markvärdestegring löser inte alls den stora frågan om de oförtjänta vinster som stora markägare och spekulanter kan göra på sitt jordmonopol. Detta är ju ingen ny fråga. Den har diskuterats sedan förra århundradet i vårt land liksom i många andra länder, men den har ännu inte lösts. På motsvarande sätt har hela frågan om beskattningen av aktievinster en vidare bakgrund än enbart utvecklingen under de tre år som gått sedan den senaste lagändringen genomfördes. Man kan därför heller inte, som finansministern gjorde här i ett interpellationssvar i våras, ta utvecklingen under de tre senaste åren som intäkt för påståendet att en skärpning inte behöver ske. Ett urval av jämförelsetillfällen blir alltid godtyckligt, men det minst godtyckliga måste vara att se utvecklingen av aktiekurserna under en längre tidsperiod. Och då kan ingen bestrida att en mycket stark reell förmögenhetsökning skett för de stora aktieägarna. Den invändning som ibland förs fram, att vissa aktieägare tidvis kan göra förluster också när kurserna går ned, kan inte tillmätas någon betydelse i detta sammanhang — allra minst när man samtidigt talar om spel på fondbörsen som ett slags lotteri. Vem får göra avdrag för utlägg för lottsedlar och tipskuponger eller totospel? Ingen, såvitt jag vet. Däremot anses det självklart med en tillräcklig beskattning av vinsterna på sådant. De stora aktieägarna har för övrigt en sådan fördelning av sina aktieinnehav att de skaffat sig en stor säkerhet. Även när börskrascher inträffar brukar de stora hajarna ta hem förtjänsten genom att sluka småfisken. Det avgörande är emellertid den principiella synen på dessa frågor. Socialister betraktar över huvud taget arbetsfria inkomster, d.v.s. profiter på ut sugning och utplundring av den arbetande majoriteten i samhället, som icke försvarbara. Dessa arbetsfria inkomster bör helt avskaffas. Det minsta man kan begära är att de åtminstone inte beskattas lägre än arbetsinkomster. Så torde emellertid ibland vara fallet vid den lindriga aktievinstbeskattning som Sverige har. Jag vill erinra om att det i vissa jämförbara länder, t.ex. England, under de senaste åren genomförts en hårdare beskattning av aktievinster än den som förekommer här i landet. I en broschyr, utgiven i november 1968 av SSU, ges ett exempel på hur en stor aktieägare skaffar sig en betydande inkomst utan annan insats än att skriva sitt namn på ett papper. Därefter heter det: »Är detta tillfredsställande? Vi kan aldrig acceptera att människor på detta sätt gör sig stora arbetsfria vinster. För dem som har det bra är det ingen svårighet att ”spela” på börsen.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 Det lär finnas en SSU klubb här i riksdagen. Den har visst också medlemmar i regeringen. Det skulle vara intressant att få veta om dessa ledamöter stöder vad deras förbund har uttalat eller om de ställer sig bakom sina partivänner i bevillningsutskottet, som är motståndare till en skärpning av aktievinstbeskattningen. Jag yrkar bifall till motionerna 1: 277 och II: 306, vari begärs utredning och förslag om skärpning av aktievinstoch markvärdebeskattningen men dessutom en omedelbar skärpning av beskattningen av aktievinster.

Herr talman! Det skulle kanske vara intressant att vid behandlingen av detta bevillningsutskottets utlåtande gå in på en diskussion i sak, framför allt med hänsyn till allt det som finns motiverat i de motioner som ligger till grund för det borgerliga ställningstagandet i utskottet. Jag skall emellertid inte göra detta, eftersom motionerna och reservationsyrkandena för de flesta av kam« marens ledamöter sedan många år tillbaka är så välbekanta att det kan vara onödigt. I reservationen 1 yrkas nu på en utredning av realisationsvinstbeskattningen av aktier och andra värdepapper. Reservanterna hävdar att de nya reglerna inte uppfyller lämpliga krav på ändamålsenlig och rättvis beskattning. Det är möjligt att detta till en viss del är sanning, men vi skall ta hänsyn till att reglerna är utformade som en schablon, och då är vi alla inom bevillningsutskottet överens om att det inte går att skapa någon millimeterrättvisa vid beskattningen. Här har sagts att dessa regler missgynnar dem som gör små vinster vid försäljning av aktier. För att bemöta detta kan man bara upplysa reservanterna om att aktieinnehavaren först måste göra en vinst som överstiger 500 kronor innan realisationsvinst vid beskattning av aktier någon gång kan komma i fråga. 500 kronor går alltså helt skattefria vid vinster på försäljning av aktier. Dessa regler har tillämpats under så kort tid att varken reservanterna eller utskottsmajoriteten har hunnit skaffa sig några säkra grunder för bedömningen av hur de utfallit under dessa tre år. Både departementschefen och utskottet framhöll 1966 att dessa regler kunde komma att behöva överses när de tillämpats en viss tid och praktiska erfarenheter hunnit visa vilka brister som eventuellt kunde föreligga. Utskottet framhöll också att då pågående utredningar och förslag, som kan komma fram från aktiefondutredningen, skogsskattekommittén och kapitalskatteutredningen, eventuellt kunde komma att realiseras, skulle en samordning med dessa regler kunna övervägas. De två förstnämnda utredningarna har nu framlagt sina förslag, och kapitalskatteutredningen väntas komma med sitt förslag hösten 1970. Då kan alltså, som jag tidigare sade, en samordning med nu gällande regler övervägas. Herr Hermansson sade att kommunisterna vill höja skatten på realisationsvinster vid försäljningen av aktier. Han säger att socialdemokraterna anser att den för närvarande är väl avvägd och de borgerliga att den är för hög. Utskottsmajoriteten anser att den för närvarande är väl avvägd, men vi förutsätter i vårt betänkande att den kan komma att höjas. Detta kommer att ske mot bakgrunden av att vi förväntar förslag från departementschefen, grundat på de tre utredningar jag tidigare nämnt. Sedan blandar herr Hermansson förmodligen ihop begreppen skatt på realisationsvinst och aktiekursernas stegring, som betyder en förmögenhetsökning för aktieägare. Socialdemokraterna har därvidlag sagt att vi kommer med ett förslag om en väsentligt höjd förmögenhetsbeskattning.

Men det finns alltså en majoritet för en väsentligt höjd förmögenhetsbeskattning. Även de som har sin förmögenhet placerad i aktier, så att den stiger när aktiekurserna stiger, kommer att få del av denna högre skatt. I reservationen 2 hemställs om en utredning av reglerna rörande realisationsvinstbeskattning vid avyttring av fastighet i syfte att underlätta sådana försäljningar som sker i rationaliseringssyfte. Reservanterna stöder sig förmodligen på uppfattningen att de nuvarande beskattningsreglerna, som riksdagen antog så sent som år 1967, försvårar viss försäljning i rationaliseringssyfte. Jag vill framhålla att dessa regler har antagits för att beskatta vinster som kan göras på investeringar i mark, d.v.s. spekulation. Avsikten med beslutet var dock att lämna mindre vinster som uppstår vid försäljning av egnahem, villor eller jordbruk skattefria. Reservanternas påstående att nuvarande regler försvårar försäljning i rationaliseringssyfte kan tillbakavisas med att endast 75 procent av vinsten skall beskattas, oavsett vilken tid fastigheten har innehafts. Det är möjligt att man i framtiden — jag anser det personligen — kan överväga en ytterligare höjd procentsats för beskattning av spekulationsvinster vid försäljning av mark. Herr Magnusson i Borås gjorde sig liksom herr Josefson i Arrie skyldig till ett något felaktigt argument i denna diskussion. Han sade nämligen att det beträffande jordbruk, om fastighetsägaren sitter kvar i byggnaderna men säljer jordbruket, uppstår vinster och att beskattningen av dessa skulle försvåra försäljning av jorden. Detta skall ses mot bakgrunden av att 3 000-kronorsavdraget är knutet enbart till byggnaderna. Kostnader för underhåll av jordbruksmark har varit direkt avdragsgilla vid beskattningen. Har det gjorts förbättringar av jorden har kostnaderna därför varit avdragsgilla genom avskrivningar under den period som gäl ler enligt taxeringsreglerna. Man har alltså fått ersättning för det på jorden nedlagda kapitalet, vilket man inte har fått när det gäller byggnaderna. Därför är det ett något svagt argument att påstå att beskattningen skulle förhindra en försäljning av jord i rationaliseringssyfte. I reservationen 3 hemställs om omedelbara åtgärder för att uppskjuta beskattningen av realisationsvinst vid försäljning av eneller tvåfamiljsfastighet då ägaren avflyttar till annan ort. I det motionspar som ligger till grund för reservationen är huvudargumentet för en ändring att en sådan skulle medverka till större rörlighet på arbetsmarknaden, enär många nu är rädda för att drabbas av en stor realisationsvinstskatt. Det verkliga förhållandet är att nu gällande regler i de flesta fall ger skattefrihet vid försäljning av egnahem. Dessa regler tar ju hänsyn till de vinster som uppstår på grund av penningvärdeförändringen genom den indexvärdereglering som avser anskaffningsoch förbättringskostnader. Om vinster av någon annan anledning uppstår, skall de naturligtvis gå till beskattning i vanlig ordning. Utskottet har vid ett flertal tidigare tillfällen anfört att det torde vara lagtekniskt omöjligt att ange de fall då ett skatteuppskov av arbetsmarknadsskäl skulle kunna vara motiverat. Dessa synpunkter gäller uppenbart fortfarande, och det är de som utgör utskottsmajoritetens huvudargument. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag bifall till vad bevillningsutskottet hemställt i sitt betänkande nr 56.

Herr talman! Nej, herr Kristenson, jag är mycket väl medveten om att det är två olika skatter det handlar om. Vi har dels den vanliga förmögenhetsbeskattningen och dels den särskilda beskattningen av realiserade aktievinster. Det är två olika saker. Men delvis är det samma utveckling som ligger bakom ökningen av de realiserade aktievinsterna och ökningen av de stora förmögenheterna, nämligen i den mån de stora förmögenheterna består av aktier. Bägge dessa skatter bör enligt vår mening skärpas. Det krav vi har framlagt till årets riksdag om en skärpning av den vanliga förmögenhetsskatten avslog riksdagens majoritet redan i våras, och det kommer alltså icke upp till behandling i dag. Det krav som kommer upp till behandling i dag är vårt krav på en skärpning av skatten på realiserade aktievinster. Herr Kristenson sade att han var anhängare av och trodde sig kunna utlova en majoritet för en väsentligt höjd förmögenhetsbeskattning. Jag tycker att det är mycket tillfredsställande om vi får ta herr Kristenson på orden när det gäller det uttalandet. Finansministern har ännu inte lagt fram sitt bud om höjningen av beskattningen på de stora förmögenheterna. I gårdagens radioeko gavs vissa förhandstips om resultatet av den utredning som har behandlat denna fråga. Om skärpningen av beskattningen på de stora förmögenheterna blir begränsad till vad, enligt radion, denna utredning ämnar framlägga, handlar det verkligen inte om någon väsentligt höjd förmögenhetsbeskatining utan om en mycket litet höjd förmögenhetsbeskattning. En så ringa skärpning kan i varje fall inte jag känna mig tillfredsställd med, och jag tror inte heller att majoriteten av löntagarna i det här landet kommer att känna sig tillfredsställda med en så ringa skärpning som där annonserades. Beträffande vårt krav på en omedelbar skärpning av aktievinstbeskattningen sade herr Kristenson att utskottsmajoriteten fann beskattningen väl avvägd för närvarande men att den avvaktade förslag från finansministern. Ja, om den socialdemokratiska majoriteten i bevillningsutskottet anser beskattningen väl avvägd för närvarande, finns det risk för att också finansministern delar den meningen. Och den redogjorde han för här i riksdagen i maj månad i ett interpellationssvar, där han tyvärr icke ville ställa i utsikt något förslag under den närmaste tiden om att skärpa aktievinstbeskattningen. Men oavsett om herr, Kristenson och andra socialdemokrater i bevillningsutskottets majoritet anser att beskattningen för närvarande inte bör ändras i avvaktan på förslag från finansministern måste herr Kristenson ha en egen ståndpunkt. Anser herr Kristenson att aktievinstbeskattningen bör skärpas mot bakgrunden av den utveckling som varit rådande under senare år beträffande börskurserna på aktier och mot bakgrunden av de krav som ställs även inom det socialdemokratiska partiet, bl.a. av SSU, vilka jag tidigare har redogjort för? Det vore intressant att få veta herr Kristensons ståndpunkt i denna fråga.

Herr talman! Jag kan inte undgå att få den uppfattningen att herr Hermansson i sitt resonemang något blandar ihop beskattningen av förmögenheter och beskattningen av realisationsvinster. Han slutar sitt anförande med att fråga efter min mening om beskattningens höjd mot bakgrund av börskurserna. Det är väl ändå på det sättet att så länge jag har aktierna i min hand är börskurserna i och för sig inte ett bevis på att jag har gjort någon vinst som skall beskattas. Det är först när aktierna försäljs som det kan uppstå en realisationsvinst. Då skall den beskattas oavsett vilken börskursen råkar vara. Jag sade emellertid att vi från socialdemokratins sida kommer att lägga fram ett förslag om en höjning av förmögenhetsskatten. Värdet av ett aktieinnehav kommer väl även sedan detta förslag har genomförts att räknas fram efter de regler som nu gäller — jag förmodar att det på den punkten inte blir någon ändring. Härvid är naturligtvis börskurserna en av komponenterna. I fråga om förmögenhetsbeskattningen refererade herr Hermansson gårdagens presentation i radion av det kommande utredningsförslaget. Jag hade tyvärr inte tillfälle att höra detta radioprogram, och jag har heller inte läst någonting om förslaget i tidningarna. Jag vet alltså inte vad utredningen kommer att föreslå. Men herr Hermansson känner ju till den politiska gången i vårt land — om jag får uttrycka mig så. En utredning kan föreslå, men det är ändå departementschefen som utarbetar propositionen. Ibland sker det i enlighet med utredningsförslaget och ibland med frångående av detta. Jag tror att vi lugnt kan avvakta propositionen. Det förslag om en höjning av förmögenhetsskatten som finansministern kommer att framlägga skall säkert tillfredsställa både herr Hermansson och mig.

Herr talman! Herr Kristenson säger att han lugnt avvaktar regeringens ståndpunktstagande och finansministerns förslag. Det har han gjort under alla de år som vi har suttit tillsammans i riksdagen, och jag förmodar att han kommer att fortsätta att göra det. Men han bör förstå att andra inte med samma tillfredsställelse ser alla förslag från regeringen. Jag fick tyvärr inget svar på min fråga om herr Kristensons personliga uppfattning om den nuvarande beskattningen av realisationsvinster på aktieförsäljning — om han ansåg att den var väl avvägd eller om han är anhängare av det krav på en skärpning av denna beskattning som har rests av andra medlemmar inom det socialdemokratiska partiet. Sedan, herr Kristenson, blandar jag icke ihop de båda frågorna om förmögenhetsutvecklingen och realisationsvinsterna på aktieförsäljning. Det är nämligen så att börskurserna har betydelse också för realisationsvinsterna på aktieförsäljningar. Vad som beskattas nu är försäljningsvärdet på aktierna. Om en person innehar aktier som är börsnoterade har den aktuella kursen vid försäljningen avgörande betydelse för den summa pengar som han får in på försäljningen. Jag tror alltså icke att man kan frikoppla börsutvecklingen från den saken.

Herr talman! Jag tycker att den här stillsamma dialogen mellan herrar Hermansson och Kristenson inte bör få stå opåtalad. Bakom denna stillsamma dialog döljer sig nämligen mycket allvarliga saker. Jag tror nämligen att både herr Hermansson och herr Kristenson har alldeles fel när de tror att man kan lösa stora samhällsproblem genom att skärpa förmögenhetsskatterna i den omfattning de tydligen talar om. Det är tyvärr så, herr Hermansson, att även om vi skulle plocka våra 1500 miljonärer in på bara skinnet, så räcker dessa pengar bara några månader för att driva Sverige. Sedan är det slut! Den enkla sanningen, herr Hermansson och herr Kristenson, är att de vanliga människorna får betala den ökade samhällsaktivitet på alla områden som ni önskar — socialiseringar, förstatliganden och förbättringar över huvud taget. Det är de vanliga människorna man får plocka på momsen — denna drabbar de små inkomsttagarna hårdast. Det är där ni har att hämta pengarna. På den kommunala sidan får man skaffa pengar genom höjd kommunalskatt, som också drabbar de små inkomsttagarna. Det är det vanliga folket som betalar 90 procent av våra skatter, och det är hos dem det finns pengar att hämta. De stora förmögenheterna räcker bara några få månader, även om man helt konfiskerar dem. Det är den enkla sanningen.

Herr talman! Herr Ringaby har i viss mån fört in debatten på ett annat ämne än överläggningen egentligen gällde. Jag skall inte mycket förlänga debatten genom detta anförande. Herr Ringaby har naturligtvis alldeles rätt i att mervärdeskatt och höjda kommunalskatter mycket hårt drabbar de vanliga människorna, löntagarna, och i att de tyvärr får betala merparten av de skatter som uttas. Under senare tid har som bekant en skärpning ägt rum. Jag har icke tidigare funnit att herr Ringaby och det parti han representerar har protesterat mot den ökning av den indirekta beskattningen som ägt rum. Men om det nu har skett en sinnesändring så att herr Ringaby motsätter sig en ökning av mervärdeskatten, så noterar jag det med viss tillfredsställelse. Det är väl ingen som inbillar sig att man slutgiltigt löser samhällsproblemen genom att plocka litet mer av miljonärernas förmögenheter och inkomster. Även i ett samhälle som helt saknar miljonärer skulle vi antagligen, herr Ringaby, vara tvungna att ta ut skatter. Vi kan nog inte evigt leva på vad vi kan få ut genom en ökad förmögenhetsskatt, men det har som sagt ingen inbillat sig heller. Däremot är det ett rimligt krav att man skärper den nuvarande beskattningen av de stora förmögenheterna — den är nämligen utomordentligt lindrig. Om det är riktigt som herr Ringaby säger — och det tror jag det är — att majoriteten av de vanliga människorna nu drabbas hårdast av den skattepolitik som drivs här i landet, måste herr Ringaby hålla med om att man bör skärpa beskattningen av de stora förmögenheterna så att det blir litet lindrigare skatt för de vanliga inkomsttagarna. Det måste vara den politiska logiken i herr Ringabys anförande nyss.

Herr talman! Jag skall svara för mig själv, herr Ringaby. Jag tror inte att vi löser alla de stora problemen i detta samhälle genom att plocka förmögenhetsägarna in på bara kroppen genom att helt konfiskera deras förmögenheter eller genom att höja förmögenhetsskatten. Jag vill fästa uppmärksamheten på ett yttrande som herr Ringaby gjorde, nämligen: Det är genom momsen som ni har att hämta pengarna. Jag hoppas att det kommer att stå så i riksdagens protokoll. Detta >ni> var alltså riktat till socialdemokrater och kommunister. Herr Ringaby ställer sig själv utanför den rätt som riksdagen har att beskatta svenska folket, att ta ut skatt i form av moms, direkt skatt eller skatt på förmögenheter för att betala de reformer som herr Ringaby och hans partivänner är med om att besluta här i riksdagen. Det var verkligen upplysande. Jag hoppas att inte mittenpartierna ställer sig bakom en sådan uppfattning.

Först vill jag säga till herr Hermansson, att om man skall skärpa förmögenhetsskatten i sådan utsträckning att man verkligen kan sänka inkomstskatten för alla människor måste man konfiskera förmögenheterna. Herr Hermansson vet lika bra som jag att vi är på väg mot en integration länderna emellan. Om vi i Sverige bestraffar förmögenheterna, kommer förmögenheterna att flyttas utomlands. Då blir Sverige ett u-land, och det är väl ändå inte herr Hermanssons mening. Till herr Kristenson vill jag säga att jag inte vet, om jag beträffande momsen sade »vi» eller »ni», men det spelar heller ingen roll. Sanningen är nämligen att man, om man skall ha pengar till någon väsentlig reform här i landet, får ta ut dem genom den indirekta beskattningen, eftersom den direkta i dag är så hög att ingen vågar höja den. I så fall drabbas det vanliga folket i största utsträckning.

Herr talman! I vår direkta beskattning har vi en del avdrag som får göras. Det är många olika sådana små avdrag som är tillåtna. De har i reservationen kallats >de många människornas avdrag», och det tror jag är en bra benämning, eftersom en övervägande del av befolkningen har möjlighet att tillgodogöra sig de flesta av dem.

Jag tror att det är av behovet påkallat, såsom det har sagts i de motioner som har behandlats i detta utskottsbetänkande, att se över dessa avdrag för att återställa det värde som de har förlorat på grund av den ständigt pågåen de penningvärdeförsämringen. Det är inget annat som denna motion syftar till och det är heller inget annat som vi menar med den reservation som vi har avgivit till detta bevillningsutskottsbetänkande. Enligt min mening finns det all anledning för riksdagen att ta fasta på motionsyrkandet. Jag ber med dessa ord, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som har fogats till bevillningsutskottets betänkande nr 57.

Herr talman! Vi har framför oss ett bevillningsutskottsbetänkande, nr 57, som behandlar ett motionspar, vari yrkas att dessa småavdrag, om vi får kalla dem så, skall höjas med anledning av penningvärdeförsämringen. Det förvånar mig att det är endast moderata samlingspartiets ledamöter som har stött det rättvisekrav som det här gäller. Det förvånar mig att inte ens folkpartiets och centerpartiets ledamöter i utskottet har funnit skäl att stödja detta rättvisekrav. Det är enligt min uppfattning ett ganska egendomligt utskottsbetänkande. Utskottet säger att det finns framför allt tre skäl för att man inte skall gå med på motionsyrkandet. Man säger att en generell uppräkning, även en mindre betydande sådan, kan antas komma att medföra ett skattebortfall för stat och kommun. Alltså går man emot ett rättvisekrav, därför att ett tillmötesgående av kravet skulle medföra skattebortfall. För det andra säger utskottet, att inkomsttagare med större inkomster skulle bli gynnade. Jag skall strax återkomma till det. För det tredje säger utskottet att en höjning av schablonavdragen skulle försvåra införandet av en definitiv källskatt. Jag tycker det är ganska egendomliga motiveringar. Såsom anförts i utskottsbetänkandet har avdraget med visst belopp för andra försäkringspremier än för sakförsäkringar tillkommit av socia la skäl. Jag vill fråga: Finns det inte längre sociala skäl för försäkringsavdraget? Det spörsmålet har inte utskottet tagit upp. Avdraget för inkomst av kapital är tillkommet i sparstimulerande syfte. Finns det inte längre sparstimulerande skäl för att behålla det? Om man tar bort eller minskar ränteavdraget för småspararna, innebär det ju en skärpning av beskattningen på de små förmögenheterna. Det är alltså fråga om de små, inte om de stora förmögenheterna som man har talat om i samband med det föregående utskotisbetänkandet. Det innebär en skärpning av beskattningen på de små förmögenheterna, om inte avdragen justeras med hänsyn till penningvärdeförsämringen. Om man skulle dra ut konsekvenserna av utskottets uttalande, kan man fråga vart det leder. Man säger att om höjningarna av dessa avdrag genomfördes, skulle det gynna inkomsttagarna med större inkomster. Tänker då utskottsmajoriteten vara konsekvent och begära att kommunalskatteavdraget, sjukförsäkringsavdraget, det särskilda avdraget för gift kvinna med barn under 16 år, avdraget för resor till och från arbetet, för verktyg, yrkeslitteratur och låneräntor på fastigheter också skall tas bort? De måste ju också gynna de högre inkomsttagarna enligt utskottsmajoritetens resonemang. Jag tycker att skrivningen i utskottsutlåtandet är rätt egendomlig och det allvarligaste är uttalandet att en »höjning av schablonavdragen — — — är ägnad att försvåra genomförandet av en definitiv källskatt». En höjning av avdraget till den nivå det skulle ha med hänsyn till penningvärdeförsämringen skulle alltså försvåra en övergång till definitiv källskatt. Därmed har man avslöjat sig, ty man har då direkt sagt ifrån att en höjning av avdragen medför att det blir svårare att ta bort dem. Resonemanget innebär ju i själva verket detta. Man vill inte ha några avdrag som tillkommit av rättviseskäl. Jag anser emellertid att det finns mycket stor anledning att småsparare, villaägare m.fl. skall få göra ett rättvist avdrag i de här fallen. Det gäller de vanliga människorna, det stora flertalet, och som det framhålles i reservationen är det fråga om »de många människornas avdrag». De har inte så mycket att dra av på och utskottsmajoriteten tänker ta ifrån dem de möjligheter som nu finns. Man vägrar företa en höjning med anledning av penningvärdeförsämringen och resonemanget går ut på att avdragen framdeles skall tas bort. Enligt min mening bör vi slå vakt om de lågavlönade som är de som tjänar på de här avdragen. Visst behövs det pengar till både det ena och det andra men det får inte förhindra en rättvis bedömning. Givetvis har regeringen bundit sig för utgifter för både det ena och det andra, men är det meningen att traktorägare, villaägare och småsparare skall betala t.ex. Vietnamhjälpen?

Herr talman! Jag skall försöka att vara lika föredömligt kortfattad som reservanternas talesman och därför inte alltför mycket polemisera mot den moderata samlingspartiets talare som senast var uppe, eftersom anförandet väl inte i så hög grad hade verklighetens prägel. I den reservation som fogats vid utskottsbetänkandet hävdas i huvudmotiveringen, att den mängd olika avdrag som finns i dag och som kan utnyttjas på grund av penningvärdeförändringen bör höjas i motsvarande grad. Det finns också en annan orsak, nämligen den att sparandet skulle främjas. Vi kan emellertid konstatera att sparandet ökar kraftigt år efter år, men detta beror inte på avdragsmöjligheterna vid beskattningen utan har helt andra orsaker. Därmed tror jag att jag motiverat varför utskottsmajoriteten inte vill höja det skattefria beloppet för inkomster av kapital som i dag är 400 kronor och 800 kronor för ogifta respektive gifta. Det fanns också i herr Magnussons i Borås och herr Åkerlinds argumentering ett tredje huvuddrag, nämligen det att de avdrag vi här diskuterar är »de många människornas avdrag». Det är de lågavlönade som utnyttjar dem och har den största nyttan av dem, sades det.

Det gör tillsammans 325 300 skattskyldiga, och det är visserligen ett betydande antal, men det finns här i landet 4 900 000 skattskyldiga, herr Magnusson! Det är alltså bara ungefär 8 procent som har utnyttjat detta »de många människornas avdrag». Det är en sak som visar det ohållbara i reservanternas argument. Inte heller torde herr Åkerlind ha några argument kvar rörande det antal människor som skulle komma att utnyttja detta avdrag. Som utskottsmajoriteten framhållit blir det samma människor som utnyttjar avdraget i dag, d.v.s. framför allt människor med stora inkomster.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
Herr talman! Herr Kristenson föredrog att huvudsakligen uppehålla sig vid endast ett avdrag, nämligen försäkringsavdraget. Beträffande kapitalskatteavdraget, som han också sade några ord om, framhöll han att det inte hade så stor betydelse. Jag undrar vad herr Kristenson då stöder sig på. Har inte det avdraget någon betydelse för sparandet? Vi hade haft det sparandet ändå, sade herr Kristenson. Det är emellertid inte så säkert, utan tvärtom! Beträffande försäkringsavdraget talade herr Kristenson om hur många människor som hade utnyttjat det maximalt, men han aktade sig för att tala om hur många miljoner som utnyttjar avdraget till en viss del. Vi har inte sagt att alla människor skall utnyttja samtliga avdrag. Naturligtvis inte. Den ene finner det förmånligt att utnyttja ett visst avdrag, den andre ett annat. Det är därför vi betecknar samtliga dessa avdrag som »de många människornas avdrag», och jag tror inte att herr Kristenson kan förneka att det är riktigt. Vidare tycker jag att denna debatt visar att det är av utomordentlig betydelse att det tillsättes en utredning för att se över dessa problem och återställa avdragens värde så att de kommer i paritet med penningvärdet — i den mån detta kan vara motiverat. Jag förstår inte varför man är rädd för en sådan utredning. Avdragen har onekligen förlorat i betydelse. Tag t.ex. 200-kronorsavdraget för egnahemsägare. Det fastställdes 1957, alltså för tolv år sedan. Sedan dess har vi haft en mycket kraftig inflation. Det visar de nya taxeringsvärdena. Vi vet också att den fastighetstaxering som kommer att ligga klar inom kort kommer att registrera den stora penningvärdeförsämring vi haft bara sedan den senaste fastighetstaxeringen gjordes. Därför är det alldeles säkert motiverat att det avdraget nu höjes.

Herr talman! Herr Kristenson sade utan att motivera det att det inte fanns så mycket av verklighet bakom mitt anförande. Jag har emellertid tagit upp en hel del av punkterna i utskottets utlåtande, och det vore underligt om herr Kristenson skulle anse att det inte ens bakom detta ligger något av verklighet. Herr Kristenson sade vidare att alla inte utnyttjar de aktuella avdragen. Ja, det är riktigt. Men har aldrig herr Kristenson tänkt på att det kanske ges för litet utrymme för människorna till avsättningar för försäkringar och sparande efter skatt? Man pressar dem alltför hårt. Det är mycket annat som människorna också vill ha. Jag kan bara än en gång konstatera att det endast är moderata samlingspartiet som tagit ställning i utskottet för rättvisa avdrag för de många människorna, framför allt för villaägarna och för småspararna. Det är endast moderata samlingspartiet som tagit ställning för rättvisa på dessa områden i beskattningssystemet och för på sikt sänkta skatter.

Herr talman! Ja, herr Magnusson i Borås, det finns naturligtvis fler tilllåtna avdragsmöjligheter i samband med deklarationen än de jag berörde och de räknas också upp i motionen. Nu trycker herr Magnusson särskilt på det förhållandet att 200-kronorsavdraget kvarstått oförändrat sedan 1957. Ja, det har i och för sig inte under årens lopp påvisats något motiv för att höja detta belopp. Om det blir befogat mot bakgrunden av den senaste fastighetstaxeringen får väl visa sig sedan den avslutats under 1970. Det kan vi naturligtvis inte ta ställning till nu när fastighetstaxeringen just är påbörjad. Om vi vidare i riksdagen skulle söka reglera alla de nuvarande avdragen med hänsyn till penningvärdeförsämringen, skulle det uppstå ett större eller mindre skattebortfall. Detta måste ju både för stat och kommun kompenseras genom höjning av andra skatter. Något förslag till sådan kompensation har veterligen inte framlagts av moderata samlingspartiet. Denna problematik har stått klar för socialdemokraterna, centerpartister och folkpartisterna i utskottet och vi har därför inte kunnat ställa oss bakom motionen. Jag påstod i mitt första inlägg att det inte fanns någon verklighet bakom herr Åkerlinds anförande, och jag tror fortfarande att så inte är fallet. Om endast 8 procent utnyttjar ett av de avdrag, som ni bl.a. kallar för ett »de många människornas avdrag», finns det inte någon verklighet bakom ett påstående av denna art. Herr Åkerlind säger vidare att många kanske skulle vilja spara, teckna försäkringar o.s.v. i större utsträckning än nu, men att man pressar dem alltför hårt. Med ordet »man» avser han väl då socialdemokraterna som är i majoritet här i riksdagen. Det är precis samma tankegång som gick igen i herr Ringabys anförande, när denne sade att »ni» skall skaffa inkomster till staten för att betala de reformer som beslutas av riksdagen. Nu har alltså utöver herr Ringaby också herr Åkerlind frånsagt sig det ansvar som vi har i denna kammare för att statliga utgifter också skall finansieras med motsvarande inkomster. Herr Åkerlind menar att det totala skattetrycket i vårt land är alltför kraftigt och att de många människornas möjlighet att teckna mera försäkringar och att spara mer motverkas av ett bibehållande av gränserna 400 respektive 800 kronor för avdrag på inkomst av kapital. Jag tror inte, herr Åkerlind, att människorna i vårt samhälle fungerar på detta sätt, för då skulle moderata samlingspartiet, f. d. högerpartiet, säkerligen ha haft många fler väljare än vad det kunde uppnå vid det sista valet.

Herr talman!

Det är väl inte mycket mer att göra åt det i dag än att konstatera att majoriteten har denna uppfattning. Herr Kristenson sade också att det blir ett skattebortfall som andra skulle få betala om man skulle återge avdragen deras ursprungliga värde. Jag vill då påpeka att inflationen urholkar ortsavdragen men samtidigt innebär att beskattningen höjs kraftigt utan att vi här i riksdagen fattar några som helst beslut. Anledningen är vårt starkt progressiva skattesystem. Samhället — framför allt staten men i viss mån naturligtvis även kommunerna — har ökat sina skatteinkomster avsevärt på grund av den ständigt fortgående inflationen. Inflationen har varit regeringspartiets bästa bundsförvant under alla dessa år — det är på det sättet man har fått in de pengar som erfordrats, och detta har räddat regeringen i många olika situationer. Sådant är det verkliga läget. Så snart det råder stabilitet i fråga om penningvärdet blir det också besvärligt med statsfinanserna — staten har då svårt att få pengarna att räcka till. För den socialdemokratiska politiken behövs en fortsatt penningvärdeförsämring, annars klarar man inte utgifterna.
Herr talman! Herr Kristenson sade i sitt senaste anförande, att det inte gick så bra för moderata samlingspartiet i sista valet. Men jag hoppas att vi inte har haft det sista valet än — det var det senaste valet. Sedan undrar jag vad som egentligen är sanning, när herr Kristenson säger att det är 8 procent som berörs. På nedre delen av s. 5 uttalar utskottet att dessa avdragsbestämmelser »berör så gott som samtliga skatteskyldiga». Vad är sanning, herr Kristenson?
Herr talman! Jag hade inte tänkt läg ga mig i denna debatt, men herr Åkerlind uppkallade mig. Jag tyckte att han friade litet väl oblygt till opinionen, när han sade att moderata samlingspartiet var det enda parti som ville ha rättvisa på denna del av skatteområdet. Avdrag är faktiskt inte alltid ämnade att skapa rättvisa — de har inte ens tillkommit för det. Schablonavdragen har införts för att det skall bli ett lättare och smidigare taxeringsförfarande och sparavdraget och avdraget för försäkringspremier är till för att stimulera ett ökat sparande och inte alls för att skapa rättvisa. Jag vågar till och med påstå att dessa avdrag snarare skapar orättvisor. Av två personer med samma inkomst kan den ene kanske avsätta pengar till försäkringspremier och sparande, medan den andra inte har samma möjligheter på grund av större försörjningsbörda. Är det någon rättvisa i att den ene då skall få mindre skatt än den andre? Vidare är det naturligtvis så som herr Kristenson framhöll, att en höjning av avdragen måste kompenseras. Det går inte bara att säga att vi skall ge en mängd människor avdrag, utan skatten måste då höjas. Det förstår herr Åkerlind. Och skatten höjs mest just för dem som inte har möjlighet att göra avdrag. På detta sätt blir det en accelererande orättvisa. Jag upprepar vad jag tidigare sagt från denna talarstol, att jag är för ett beskattningssystem med så få avdrag som möjligt. Vi har nämligen inga garantier för att de som har rätt och förmåga att göra avdrag är de som behöver dem bäst. Jag tror att det i många fall är precis tvärtom; de som bäst skulle behöva göra avdrag har inte någon möjlighet att göra dem. Därför är det generellt sett en orättvisa i beskattningen att alla dessa avdragsmöjligheter finns.

Herr talman! Jag skall naturligtvis gärna korrigera mig om jag sade »det sista valet>. Det är klart att det kom mer att hållas val även i framtiden. Jag hoppas att det då kommer att gå på precis samma sätt för moderata samlingspartiet som det gick i 1968 års val — den gången hette det visst högerpartiet — och alla åren dessförinnan. Jag menar, herr Åkerlind, att den politik som ert parti förfäktat i denna skattefråga liksom i så många andra frågor inte har vunnit väljarnas förtroende. I alla de senare val som jag kan minnas har det inte gått bra för högerpartiet. Kan herr Åkerlind minnas något verkligt bra val för högerpartiet, eller måste ni gå mycket långt tillbaka i Sveriges historia för att finna ett exempel på att det tack vare den nu företrädda uppfattningen gick bra för högern eller som det nu kallas moderata samlingspartiet?

Herr talman! Jag vägrar tro att herr Kristenson har så kort minne som han vill göra gällande att han har. Om de" gick bra för högerpartiet under olika val tidigare tack vare uppfattningar i de frågor vi nu diskuterar eller tack vare uppfattningar i andra frågor undandrar sig mitt bedömande, men faktum kvarstår. Om man ökar möjligheterna för de många människorna att göra avdrag, är det klart att vissa minskningar uppstår i statens inkomster, vilka måste tas igen på annat sätt. Var man skall ta igen det förlorade blir i varje läge en bedömningsfråga. Men detta får inte hindra att man ställer sig positiv till att skapa rättvisa för de människor som behöver göra avdrag och för vilka det också är rättvist att de får göra det. Det är t.ex. inte rättvist att villaägarna inte skall få sitt 200-kronorsavdrag uppräknat i anledning av penningvärdeförsämringen.

Herr talman! Jag har deltagit i bevillningsutskottets behandling av denna fråga. Tyvärr har jag inte varit i tillfälle att lyssna på hela debatten, men efter vad som har sagts mig har det ställts frågor om varför centerpartiet intagit den ställning det gjort. För mig har det inte varit svårt att ta den ställning jag gjorde, nämligen att gå på utskottsmajoritetens linje. Jag gjorde det helt enkelt av de skäl som herr Sjöholm nyss framförde från talarstolen. Man kan inte på något sätt åberopa rättviseskäl när man begär en höjning av avdragen. Man kan naturligtvis åberopa penningvärdeförsämringen, vilket motionärerna har gjort, men man kan inte åberopa rättviseskäl, ty det är oändligt många av våra skattebetalare som i dag inte kan utnyttja de avdrag som vi har. Det är framför allt låginkomsttagarna, som befinner sig i den situationen att de inte kan utnyttja fullt ut de försäkringsavdrag de har rätt till. Då kan man heller inte på något sätt säga att det kan ligga rättvisekrav bakom en höjning av dem. I varje fall rimmar det dåligt med den jämlikhetspolitik som vi för och som vi alla vill föra. Låt mig när det gäller beskattningen av egnahemsvillorna säga att vi som har sådana såvitt jag bedömt saken rätt i dagens läge är rätt skapligt gynnade. Därför tycker jag nog att vi också med nuvarande avdrag kan vara nöjda på den punkten. Detta är en liten förklaring till att jag inte hyser någon som helst tvekan när det gäller att ta ställning till de motioner som framförts. Jag ansåg det snarast vara ett rättvisekrav att låta nuvarande avdragsbelopp stå kvar. Ett rätt betydelsefullt skäl till mitt ställningstagande var dessutom att vi väntar oss en ganska radikal omläggning av skattesystemet.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
Herr talman! Sedan långt tillbaka har det varit en princip i vår skattelagstiftning att slå vakt om skatteförmågan, och det är därför man har infört vissa avdrag. Vad vi här har diskuterat och vad som tagits upp i motionerna och i reservationen är frågan om att återställa dessa avdrag till det verkliga värde de hade den gång man fastställde dem. Det måste i alla fall förutsättas att de då var rätt avvägda. Det är detta hela problemet gäller. Sedan kan man naturligtvis tvista i det oändliga om vad som är rättvist och inte rättvist. Men det är inte detta problemet gäller. Vi har fastställt vissa avdrag en gång i tiden, och det är fråga om huruvida de skall få behålla sitt realvärde. Märkvärdigare är det inte. Vi menar inom vårt parti att det är av behovet påkallat att nu göra en översyn 1 detta avseende.
Herr talman! Det sämsta herr Magnusson i Borås kunde göra var väl att dra in skatteförmågan i detta sammanhang, ty den är ett mycket fint argument mot dessa avdrag. Det är riktigt att skattesystemet är uppbyggt på skatteförmågan, objektivt betraktad. Men de flesta av dessa avdrag innebär att man medvetet och avsiktligt sänker sin skatteförmåga. Det är alltså det herr Magnusson tycker att man skall få göra. Skall vi tala om skatteförmågan, skall vi precis som jag har sagt i princip stryka så många som möjligt av avdragen. Då får vi fram den verkliga skatteförmågan. Det sker inte när vissa människor gör en del avdrag som andra inte kan göra. Om två personer har samma inkomst, herr Magnusson, har de då inte egentligen samma skatteförmåga? Vi skall naturligtvis räkna bort de eventuella avdrag som är oundgängligen nödvändiga för livsuppehället, men dit hör inte bl.a. sparavdragen. Den person som gör sparavdrag får emellertid lägre skatt och anses alltså ha mindre skatteförmåga än den andre inkomsttagaren, som har samma lön. Detta är alldeles orimligt. Ett av de bättre argumenten mot moderata samlingspartiets förslag är just skatteförmågeprincipen, om man tar den efter bokstaven, riktigt och objektivt. I övrigt instämmer jag i mycket av vad herr Sundkvist sade. Det är naturligtvis de lägsta inkomsttagarna, som inte har någon möjlighet att göra avdrag, som blir orättvist behandlade. Just i jämlikhetsdebattens dagar är det litet frånstötande, tycker jag, att komma med sådana här propåer.

Herr talman! Nej, det är visst inte frånstötande, herr Sjöholm. Situationen är nämligen den, att rätten till vissa avdrag är fastställd, t.ex. för kostnader för intäkternas förvärvande. Och egnahemsavdraget avsåg att kompensera den merkostnad som man lade på egnahemsägarna genom att införa ett annat beskattningssystem; de blev ju av med rätten att göra avdrag för sina reparationskostnader. Det var i detta sammanhang förslaget om 200-kronorsavdragen en gång kom till. Försäkringsavdraget och kapitalskatteavdraget har också ett visst samband med skatteförmågeprincipen. Samhället har ju en gång beslutat att ge den premie som dessa avdrag innebär därför att det anses vara en samhällsgagnande gärning som vederbörande gör genom att spara, vare sig det är i form av försäkringssparande eller genom kapitalsparande. Det är detta som samhället är intresserat av. Därför är det för den prestationen man får göra detta avdrag. När man har gjort den utgiften har man också undantagit detta belopp från skatteunderlaget. Märkvärdigare är inte det problemet, och vi behöver inte krångla till det värre än det är.
Herr talman! Herr Magnussons reso nemang innebär ju att den som har så bra lön att han kan sätta in pengar på banken skulle ha en sämre skatteförmåga än den som har så liten lön att han inte kan göra det.
Herr talman! Jag vill fråga herr Sjöholm, om han med detta resonemang också är beredd att avskaffa andra avdrag, t.ex. det särskilda avdraget för gift kvinna med barn under 16 år.
Herr talman! Herr Sjöholm tycks glömma bort att dessa avdrag är mycket starkt maximerade. Det är mindre belopp — belopp som är avsedda att vara stimulans för småsparandet, och det är där de spelar in. Det förvånar mig om herr Sjöholm verkligen är förespråkare för att ta bort alla de avdrag som i dag finns i vårt beskattningssystem. Jag tror att människorna här i landet skulle bli ganska förvånade om det verkligen komme ett sådant förslag.
Herr talman! Att allmänheten blir förvånad behöver i och för sig inte innebära att det är fel i systemet. Herr Åkerlind frågar mig om ett visst avdrag, och jag har sagt att principiellt är jag vän av så få avdrag som möjligt därför att i stort sett skapar de orättvisor i stället för motsatsen. De gynnar dem som har möjlighet att sätta in pengar på banken och missgynnar dem som inte har denna möjlighet. Just det avdrag som herr Åkerlind åberopar har jag inte uttalat mig om och tagit ställning till. Vissa avdrag kan vara berättigade, men jag har sagt att jag vill rensa upp i den flora av avdrag som finns i stället för att främja den. Innebörden är att de som har bättre inkomster kan göra större avdrag med utnyttjande av de möjligheter som finns, och det innebär en orättvisa.

Herr talman! Det kan kanske te sig halsstarrigt att hålla fast vid ett önskemål som bedömts ganska kallsinnigt av fem tillfrågade remissinstanser. Faktum är emellertid att kreditvillkoren kommit att spela en allt större roll som försäljningsargument. Faktum är också att tillverkarna i många länder som konkurrerar med svenska exportörer har större möjligheter att lämna krediter än vad vi har här i landet. Man kan beklaga att krediter används som konkurrensvapen — flera av remissinstanserna har gjort det — men verkligheten är sådan. Det finns tecken som tyder på att utvecklingen kan komma att gå vidare i den riktningen. Vad som sägs i motionerna om önskvärdheten av förhandsbesked om möjligheterna att få exportfinansieringen ordnad vederläggs inte av någon remissinstans. Man pekar på institutionella svårigheter att komma till rätta med problemen, men man har inga konstruktiva uppslag.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

Herr talman! Den här frågan har vi haft uppe flera gånger tidigare. Att vi yrkat avslag på motionerna beror inte på att vi inte inser exportkrediternas betydelse. Men det är ju inte det motionerna gäller. Vad som föreslås är en utredning som skall behandla den institutionella ramen, de formella reglerna och arbetsformerna för exportkreditfinansieringen. Motionärernas strävanden har inte vunnit något stöd hos remissinstanserna. Vi har citerat några av dessa och angivit vilken betydelse de haft för exportkrediterna. Ett system representerar AB Svensk exportkredit, som lånar ut pengar. Ett annat representerar exportkreditnämnden, som ger garantier med vilkas hjälp man lättare kan låna upp pengar. De pengar som AB Svensk exportkredit lånar ut kommer helt och hållet från ATP-fonden. Summan kan uppgå till 860 miljoner kronor; den ligger nu på ungefär 650 miljoner kronor. Cirka två tredjedelar av de utlämnade krediterna är krediter till svensk varvsexport. Exportkreditnämnden har bemyndigande att ställa garantier på upp till 5 miljarder kronor och har för när varande lämnat ut garantier på 1,5 miljarder. Därutöver har man givit kommande garantier på något över 2 miljarder kronor sin välsignelse. Helt och halvt om halvt har man alltså engagerat sig för garantier omfattande 3,5 miljarder kronor. Ett annat stöd som riksdagen har beslutat om vid tre om inte fyra tillfällen under 1960-talet är de statliga garantierna via riksgälden för fartygskrediter. Riksgälden har därvid till sitt förfogande ett totalbelopp på 2,2 miljarder. Ianspråktagna är 1,2 miljarder. Ytterligare två tre år kommer de tilldelade garantierna att kunna utnyttjas enligt bestämmelserna, nämligen att båtarna skall vara kontrakterade 1969. Det belopp som är tilldelat kommer så långt man kan se att tas i anspråk. Det är kvoterat varven emellan. Det garantiåtagande på 1,2 miljarder kronor som riksgälden gjort betyder i praktiken upplåning på främmande marknader. Drygt 90 procent ligger på utländsk upplåning, och detta är i överensstämmelse med de principer som såväl finansdepartementet som =riksbanken godkänt. Varven är i hög grad exportinriktade, och rederinäringen är en internationell näring. även de svenska rederierna måste därför vara jämställda med de utländska.

Man vågar väl anta att utredningen kommer att lämna fram något betänkande till våren 1970. Det betänkandet måste då innehålla förslag till lämpliga former för kreditgarantier — eventuellt krediter åt varvsnäringen. Som herr Regnéll mycket riktigt sade, tillämpar andra länder ett system med omfattande krediter för sin export. Den industri som har lyckats bäst med sina exportansträngningar under det senas te årtiondet är väl den japanska industrin, som statsutskottet helt nyligen har studerat. Där finns en speciell bank — »Export-importibanken» — som är inriktad på att ställa verkliga krediter, alltså inte kreditgarantier, till förfogande för exporten. Det systemet är intressant för oss, eftersom vi skall konkurrera med det, när vi vill trygga full sysselsättning i vårt land inom en näringsgren som är så utsatt för internationell konkurrens som varvsindustrin är. Export-importbanken i Japan lånar upp pengar till 4 procents ränta i den japanska postbanken. Insättarna där erhåller 6,5 procents ränta. Mellanskillnaden, 2,5 procents ränta, betalas över statsbudgeten direkt till Export-importbanken. Vad som händer i Japan är av betydelse för vår industris konkurrensförmåga. När ett japanskt varv förhandlar med en redare om leverans av en båt i framtiden kan det japanska varvet vända sig till Export-importbanken medan kontraktsförhandlingarna ännu pågår och där få ett klart besked, huruvida det får låna pengar och hur mycket pengar det får låna till 4 procents ränta. De överskjutande pengarna, som det inte kan få låna i Export-importbanken, får varvet låna i en av de stora affärsbankerna, citybankerna, till sedvanlig affärsbanksränta, omkring 9 procent. Varvet blandar alltså de 4-procentiga krediterna med de 9-procentiga, och genomsnittsräntan för upplåningen ligger kanske omkring 6 procent — den kan variera, men den har under senare tid legat vid 5,7—6 procent och ligger kanske nu något däröver. Det avgörande är emellertid att varven dels får låna pengar, dels vet vilken ränta de får låna till, dels får låna till en gynnsam räntesats. Vad sker för en svensk industri i motsvarande situation? Jo, varvet förhandlar i dag om leverans av en båt på hösten 1972 — om vi räknar med den normala leveranstiden, som är tre år — utan att veta om det kan få krediter eller till vilken ränta. Räntan kan i varje fall inte bli lika gynnsam som den som konkurrenterna betalar. Någon gång på våren 1972 får varvet gå ut och låna upp pengar till den då gällande räntefoten för att ha pengarna tillgängliga i samband med leveransen hösten 1972. Vilket ränteläge kommer att gälla på våren 1972? Det är rena lotteriet att försöka gissa det i dag. Ett japanskt varv befinner sig i ett helt annat läge, eftersom det kan lita på att vid den tidpunkt när det behöver pengarna få låna till en viss ränta, som dessutom är förmånlig. Den svenska exporten på varvsområdet är ett lotteri. Det är ett dyrt lotteri med höga insatser. De internationella rederierna får låna pengar av varven till 6 procent enligt dagens kontrakt, kredittiden är åtta år, och man medger 80 procents kreditvolym vid leveransen. Varven får själva stå för mellanskillnaden mellan den ränta de får betala på marknaden och de 6 procent — eller på gamla kontrakt 5,5 procent — som de kommer att få av redarna.

Det innebär en räntedifferens på 3—4 procent. Om en sådan differens står sig under fartygets avbetalningstid på åtta år, betyder det högre kostnader för varven. Eftersom 1 procents räntestegring medför 2,8 procents fördyring av fartyget och de stora fartygen kostar mellan 90 och 100 miljoner kronor, medför varje procents räntestegring en fördyring med omkring 2,5 miljoner kronor. En räntestegring med 4 procent skulle alltså motsvara en fördyring av båten med 10 miljoner. Det är inte möjligt att ta ut detta i samband med leveransen, och därför är situationen för varvsnäringen i dag inte tillfredsställande. Därför är sysselsättningsläget för 20 000 varvsanställda icke tillfredsställande, och det betyder att sysselsättningsläget för ytterligare 20000 personer som är anställda i andra näringsgrenar — hos råvaruleverantörer, plåtleverantörer, maskinleverantörer, verkstäder, utrustningsindustrier 0. s. v. — icke är tillfredsställande. Vi får icke låta förblinda oss av att varven har order inne för flera år framåt. Det betyder inte att den ekonomiska situationen är tillfredsställande för svensk varvsindustri i dag. Utvecklingen pekar heller inte i gynnsam riktning för den närmaste tiden. Leveranstiderna är långa, och om man nu kan teckna kontrakt om litet bättre priser än förut, betyder det en förbättring först om ett par tre år. även om en något lättare situation har rått sedan drygt något år tillbaka, är i alla fall situationen för den svenska varvsnäringen fortfarande påfallande otillfredsställande, och läget kan bli allvarligt på grund av att svårigheterna har varat i så många år. Vi kommer här in på frågor som formellt gäller krediter och garantier men som i realiteten gäller om vi vill att folk skall ha sysselsättning vid våra varv och i industrierna bakom våra varv. Jag tror inte det dröjer mer än ett halvt år, innan Sveriges riksdag måste ta ställning till hur vi skall ha det på denna punkt med krediter och kreditgarantier.

I Danmark har danska regeringen på liknande sätt ställt pengar till förfogande för varven direkt. I andra länder har man därutöver gått in för att ge pengar indirekt till varven genom att ge pengar till de egna länder nas rederier under uttrycklig eller underförstådd förutsättning att dessa rederier beställer hos det egna landets varv. Det betyder ju en insats på ett område som ger resultat också på ett annat område. Naturligtvis kan vi säga att det är förmånligt, så länge vi kan fortsätta en industriell export utan att tillgripa motsvarande förmånliga utlåningsmöjligheter som konkurrenterna har gjort. Men om vi räknar med att vi i denna internationella bransch vill ha gynnsammare löner för varvsarbetare och varvstjänstemän än vad varvsarbetarna och varystjänstemännen får för sitt arbete i andra länder, och vi vet att plåtpriserna är internationella, så finns det inte så mycket spelrum kvar. I varje fall finns det inte utrymme för dels bättre löner, dels sådana kreditsubventioner som den internationella konkurrensen har drivit fram. Även med en större rationalitet i de svenska varven än i de internationella är differensen inte tillräckligt stor för att tillåta att vad som helst skall kunna klaras av. Kanske en punkt till kan vara värd att stanna inför. På s. 5 i utskottets utlåtande är citerat ett remissuttalande om en sak som motionärerna har velat ha, nämligen förhandsbesked. Jag nämnde vad det japanska systemet gick ut på just när det gäller förhandsbesked och det värdefulla för industrin att veta, när man förhandlar om ett exportkontrakt, vilka kreditmöjligheter man kan förlita sig på. Ett sådant förhandsbesked har man velat ha också i Sverige. Här säger man litet snävt i ett remissuttalande, som är citerat på s. 5 i utskottsutlåtandet, att sådant förhandsbesked nog inte kan erhållas på ett för AB Svensk exportkredit och dess kunder tillfredsställande sätt. Jag tror att det kanske är litet för pessimistiskt uttryckt. Om jag känner situationens utveckling rätt, skulle jag tro, att man har förutsättningar att förhandla sig fram till sådana förhandsbe sked. Men naturligtvis kommer förhandsbeskeden att betyda, såsom här mycket riktigt påpekats i remissuttalandet, att pengar på förhand måste avsättas, vara planerade att avsättas, finnas reserverade för ändamålet, när det blir aktuellt efter ytterligare så eller så lång tid. Det betyder att låntagaren får betala en ränta för den väntetiden, för den reservationstiden. Som framhållits av riksbanksfullmäktige kan väl ett sådant förhandsbesked till potentiella låntagare betraktas som en företagsekonomisk fråga som riksbanksfullmäktige inte vill ta ställning till. Detta betyder i klartext att man bör lämna förhandsbesked till dem som önskar sådant mot den ersättning som kommer att krävas. På den punkten skall det väl utan alltför lång väntan bli resultat som det kan vara av intresse för motionärerna att studera. Jag tror att jag härmed klargjort att exportkrediterna och exportkreditgarantierna är allvarliga frågor, och det finns kanske anledning att inom den närmaste tiden överväga nya former. Jag vill bara passa på tillfället att här nämna ett par av de former som jag tror det finns anledning pröva. Vi har nu i statens regi byggt upp ett system för exportkreditgarantier — inte utlämnade pengar — vilka som sagt ligger hos riksgäldskontoret. Riksgäldskontoret har hittills lämnat garantier för lån upp till 1,2 miljarder kronor och har inte haft någon som helst förlust på dessa statliga garantiåtaganden. Såväl rederierna som varven har skött sig, och därför har det inte uppstått någon förlust under de fem år garantierna lämnats. Enligt min mening visar detta att man bör kunna gå vidare på den här vägen. De garantier som riksgäldskontoret lämnat ligger i fråga om fartygen på melian 50 och 80 procent av fartygsvärdet. Vid en jämförelse med byggnadskrediter motsvarar detta sekundärkrediterna. Beträffande bostadsbyggandet känner de som intresserar sig för saken till att man där är inne på tanken att sekundärkrediterna, primärkrediterna och kanske till och med byggnadskreditiven bör kunna förenas till en form av kreditgivning i samband med att byggnadstillstånd lämnas. Borde man inte kunna tillämpa samma princip när det gäller fartyg? Borde vi inte kunna låta den statliga garantin också omspänna den del av fartygskrediterna som ligger under 50 procents värde, förutom den del som ligger mellan 50 och 80 procent och som det hittills lämnats garantier för? Har man toppinteckningen kan det inte vara någon nämnvärd risk att ha botteninteckningen. Vi förstår att det kan vara ett intresse för riksbanken att, om statsgarantier lämnas på upp till 80 procent av fartygets värde, den upplåning som sker på grundval av dessa garantier också skall företas på ett sådant sätt att även den svenska kapitalmarknaden som hittills får delta. Det betyder emellertid att större delen av den totala upplåningen även framdeles kommer att ske på den utländska marknaden i fråga om denna exportnäring. En sådan utformning skulle innebära att garantiåtagandet skulle växa. Utgår vi från det nuvarande garantiåtagandet på 2,2 miljarder kronor, betyder det ytterligare ungefär 3,5 miljarder kronor om vi medräknar botteninteckningarna — om jag får använda det ordet — i garantibeloppet. När förlusten på sekundärkrediten har varit obefintlig under dessa fem år skulle den också ha varit obefintlig med ett system av det slag jag nu skisserat. Jag tror att detta är en av de billigaste formerna för samhället då det gäller att lämna exportkredit åt varvsindustrin, som är en betydelsefull gren för vår sysselsättning direkt och indirekt. Det finns också andra möjligheter. Den engelska riksbanken, Bank of England, har det systemet att man tillåter affärsbankerna att i sina likviditetskvoter — om jag så får kalla dem — lägga in varvskrediter. Om affärsbankerna lämnar ut pengar för export genom varvsindustrin, straffas de inte för det i de kvoter av likvida medel som de är tvungna att hålla. Sveriges riksbank är ju känd för att i flera avseenden inte ställa sig avvisande till vad som händer på den engelska kapitalmarknaden och i Bank of Englands politik, och det finns väl därför skäl att överväga om inte riksbanken också på detta område skulle kunna se litet på det engelska finansieringssystemet och affärsbankernas likviditetskvoter. Jag tror att vi här i riksdagen har alla skäl och får all anledning att under vårsessionen åter ta upp kreditproblemen. Situationen bakom dem är allvarlig. Det bör vara möjligt att få fram ett material så snabbt som situationen kräver. Varvsindustrins problem är vårt stora exportkreditproblem. Det kräver ett snabbt och medvetet handlande, om vi skall kunna klara oss i en hård internationell konkurrens.

Herr talman! Vi har säkert alla med stort intresse lyssnat till herr Hagnells klara och initierade framställning av situationen för varvsindustrin här i landet. Det enda som inte blev fullt klart för mig var varför inte herr Hagnells resonemang utmynnade i att vi borde stödja reservationen. Av vad herr Hagnell anförde noterade jag att det system vi nu tillämpar här i landet är ett lotteri med den svenska varvsindustrins exportmöjligheter, och så vill vi naturligtvis inte ha det. Det systemet innebär ett hot mot industrin som sådan och — som herr Hagnell också mycket riktigt framhöll — ett hot mot de 20 000 direkt anställda och kanske ett lika stort antal arbetstagare i industrier som är underleverantörer till varvsindustrin och beroende av den verksamhet som bedrives vid varven. Anledningen till att jag på nytt begärde ordet är att jag ville framhålla vad som är det specifika för varvens si tuation, nämligen problematikens stora format, som gör att man kan redovisa imponerande siffror och få fram verkligt alarmerande summor på många miljoner kronor. Men precis samma svårigheter och problem gäller också för många andra branscher. Beloppen där är visserligen mindre, men i förhållande till branschernas betydelse och bärkraft kan de vara väl så väsentliga som för varvsindustrins del. Också de får kämpa mot svårigheter, kämpa för sitt fortsatta bestånd och för möjligheterna att bereda sysselsättning åt de anställda även i fortsättningen. Sedan tror jag också det var värdefullt att herr Hagnell påpekade den beklagliga, växande nationalismen världen över. Den gör att man överallt värnar om sin egen industri, sin egen sjöfart 0. S.v. genom preferenser som medför svårigheter för andra länder, där man inte för en lika nationalistisk ekonomisk politik. Jag sade i mitt tidigare anförande att man kan beklaga alla preferenser som lämnas i form av kreditvillkor, men vi måste konstatera att världen är sådan, och kanske måste vi tjuta med ulvarna. I detta fall är det något liknande. I ett skede — vi kan ju hoppas att det är ett övergångsskede — med växande nationalism kan vi inte utan vidare vifta bort de anspråk som kan ställas från svenska företag. Vi måste tänka oss att i en utsträckning som vi tidigare kanske inte räknat med se vårt näringsliv som en helhet och därför, till gagn för svensk industri och svensk företagsamhet över huvud taget, vara beredda att tillgripa åtgärder som vi tidigare kanske varit främmande för. Jag sade i början av detta anförande att jag förvånade mig över att herr Hagnells resonemang inte ledde fram till att han ville tillstyrka reservationen. Något mindre förvånad är jag — det skall jag dock erkänna — sedan han avslutningsvis sagt att dessa frågor är så utomordentligt viktiga att de måste tas upp i ett större sammanhang och understrukit att han för sin del menade att det brådskade med detta samt att vi kanske rent av får anledning att återkomma till frågorna under vårsessionen. Mot denna bakgrund förstår jag något bättre varför herr Hagnell för sin del vill vara med om att avslå det begränsade önskemål som framförs i motionerna. Jag beklagar emellertid att han och övriga som ställt sig negativa inte angivit bakgrunden härtill genom ett påpekande av att de anser önskemålet så väsentligt att det bör tas upp i ett ännu större sammanhang.
Herr talman! Jag vill bara göra ett tillägg av formell natur. Jag glömde att göra det viktiga påpekandet att jag talade för utskottsmajoriteten samt att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Behovet av en central kyrklig riksstyrelse torde ha förelegat alltsedan reformationen. Reformatorernas tal om de båda regementena, det andliga och det världsliga regementet, röjde en viss ambition att skilja stat och kyrka åt. Fursten eller kungen blev emellertid i egenskap av den främste kyrkooch statsmedlemmen överhuvud för bådadera. För vårt vidkommande sanktionerades detta förhållande genom Laurentius Petris kyrkoordning 1571. På 1600-talet, som hade sin problematik i det här avseendet, försökte man att lösa den spänning som fanns mellan kyrkan, närmast representerad av biskoparna, och staten genom att inrätta en central kyrkostyrelse, ett consistorium generale, men på biskopligt initiativ förhindrades saken. Enligt vad som nu framgår av utskottets skrivning har frågan om kyrkostyrelse varit med i debatten under hela detta århundrade. När man nu från skilda håll i samband med frågan om kyrkans framtida förhållande till staten för fram förslag om en sådan på demokratisk grund uppbyggd kyrkoorganisation med central kyrkostyrelse, är meningarna uppenbarligen inte delade. Man är i princip överens om behovet, som kommit till uttryck i 1968 års kyrkomötes beslut liksom det också har kommit till uttryck i motionerna I: 286 och II: 319, som nu har behandlats av första lagutskottet. Utskottets skrivning andas på allt sätt full förståelse. Motionen är undertecknad av representanter för samtliga borgerliga partier. Tyvärr är det bara den sidan, men jag vet att t.ex. företrädaren för Broderskapsgruppen flera gånger fört fram liknande tankegångar i skilda sammanhang. I sakfrågan är tre väsentliga synpunkter att notera. Eftersom det kommer att träffas en uppgörelse om ett förändrat förhållande mellan kyrkan och staten, vill det till att kyrkan vid den förestående uppgörelsen har ett förhandlingsorgan med mandat att tala å kyrkans vägnar. Inom parentes kan jag nämna att alla räknar med förändringar, och oavsett vilket läge man bestämmer sig för är det fråga om förändringar i ett kyrkligt reformprogram. Detta har också kommit till uttryck vid 1968 års kyrkomöte. Vidare kan nämnas att ett sådant förhandlingsorgan är en förutsättning för en demokratiskt tryggad uppgörelse med staten och därför bör komma till stånd före denna uppgörelse. Fördenskull krävs forcerade åtgärder, eftersom 1968 års beredning, den parlamentariska utredningen om kyrka—stat, aviserar sitt principbetänkande redan till 1971. Det gäller emellertid inte bara att tillskapa ett förhandlingsorgan. Därför vill jag för det tredje framhålla, att oavsett om vi i framtiden får en s.k. fri kyrka, en med staten förenad kyrka eller något mellanting, så måste kyrkan få möjlighet att bli funktionsduglig. Kyrkoorganisationen måste demokratiseras och effektiviseras, vilket bl.a. innebär att den får en central kyrklig ledning. Motionärerna driver således ingen politik i lägesfrågan. Helt oberoende av kyrkans framtida förhållande till staten behöver den en central kyrklig styrelse. Jag skall, herr talman, bara med några ord kommentera bakgrunden till den planerade kyrkostyrelsen. Kyrkomötet har i ett mycket omfattande kyrkligt reformprogram framfört förslag om en på demokratisk väg tillsatt kyrkostyrelse. Man framhåller också att detta kan brytas ut som en delreform och att så måste ske därför att tiden hastar. Grunden härtill finns i kyrkoråden som redan tillkommer i demokratisk ordning. Dessa utser representanter i stiftstingen som på frivillig väg har börjat växa fram i praktiskt taget alla stift men som ju måste legaliseras och genom församlingarna få ekonomiska möjligheter att arbeta. Stiftskyrkan och rikskyrkan är ju fattiga institutioner. Stiftstingen måste således legaliseras och de skall i sin tur utse kyrkomötesrepresentanter utan någon kategoriklyvning i självskrivna, präster och lekmän. Man avser således att göra kyrkans beslutande organ även demokratiskt representativa. Kyrkomötet utser i sin tur den centrala kyrkostyrelsen, i vars verksamhet också kan ingå att avlasta departementen en del funktioner. Så skisserar kyrkomötet i stort bakgrunden till sitt beslutade reformprogram. Utskottet hänvisar nu till att Kungl. Maj:t den 29 september i år översänt kyrkomötets skrivelse beträffande de här berörda reformerna till 1968 års beredning om stat och kyrka för be aktande. Det är gott och väl — efter ett års betänketid! Nu har emellertid denna beredning, som synes av de sista sidorna i utlåtandet, om riksdagsmotionerna redan i april meddelat att den »inte f.n. är beredd ta ställning till de önskemål som förs fram i motionerna». Man kan förstå att den parlamentariska utredningen inte är beredd att ta ställning till motionärernas önskemål — utredningsdirektiven gäller ju det framtida förhållandet kyrka—stat. Motionsyrkandet, såväl vårt som kyrkomötets, gäller en organisatorisk fråga för enbart svenska kyrkan. Om inte den parlamentariska utredningen betraktar den översända kyrkomötesskrivelsen som ett tilläggsdirektiv med prioritet, får man hoppas att procedurfrågan snarast ordnas på annat sätt. Det förefaller mig som om utskottet inte tillräckligt klart accentuerat att den föreslagna kyrkostyrelsen måste komma till stånd före den slutliga uppgörelsen om kyrka— stat. Saken brådskar. Därför finner jag det särskilda yttrandet befogat. För övrigt har jag inget yrkande.

Herr talman! Det är inte utan att man känner en viss otålighet över att denna fråga om en demokratiskt uppbyggd organisation av svenska kyrkan drar så långt ut på tiden. Frågan är, som herr Werner sade, inte ny. Han gick tillbaka till reformationen, men jag nöjer mig med att påpeka att under hela detta århundrade har vid olika tillfällen förslag väckts om en centralstyrelse för kyrkan för att handlägga de kyrkliga ärendena på riksplanet. Det är kyrkan själv som har ett önskemål om en demokratiskt uppbyggd organisation, och det är alltså både ett kyrkligt och ett allmänt intresse att en sådan kommer till stånd. Som herr Werner nämnde begärde 1968 års kyrkomöte förslag till lagstiftning, och Kungl. Maj:t har överlämnat ärendet till 1968 års beredning om stat och kyrka. Denna fråga har emellertid speciell natur och borde, som jag ser det, utredas under medverkan i större omfattning av kyrklig expertis. Problemet är helt fristående och inte så sammankopplat med frågan om förhållandet kyrka—stat i framtiden som man skulle kunna tro av handläggningen. En demokratiskt uppbyggd kyrkoorganisation är nödvändig oavsett det framtida förhållandet mellan kyrka och stat. Både vid ett fortsatt samband och efter en eventuell skilsmässa behövs denna organisation. Inte minst viktig i detta sammanhang är stiftstingens legalisering. Denna fråga har kanske kommit litet i skymundan, men en legalisering är nödvändig från två synpunkter: dels för att ge stiften möjligheter att fullgöra alla de arbetsuppgifter som är angelägna, dels för att ekonomiskt säkerställa detta arbete. Dessutom är legaliseringen av stiftstingen en förutsättning för den demokratiska uppbyggnaden av kyrkans organisation, och då främst kyrkomötet. Stiftstingen skulle välja ledamöter till kyrkomötet utan den kategoriklyvning vi har i dag. Vi skulle på det viset få en kyrka som fungerar demokratiskt på alla plan — på lokalplan, på stiftsplan och på riksplan. Den demokratiska uppbyggnaden ligger alltså i allas intresse, och den borde åstadkommas med det snaraste. Den är framför allt viktig ur kyrkans egen synvinkel och mot bakgrunden av kyrkans önskan att få till stånd en demokratisering och en förbättring av arbetsförhållandena på olika sätt. Det primära i denna fråga är att kyrkan behöver en ledning — ett topporgan — för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Den sekundära motiveringen är att skapa ett sådant förhandlingsorgan som kan företräda kyrkan vid överläggningar med staten. Kyrkan har i dag ingen möjlighet att själv tillsätta detta organ, utan staten måste ge kyrkan denna möjlighet. Jag vill understryka att uppbyggnaden av denna demokratiska organisation är angelägen för kyrkans arbete och effektivitet, och den bör skapas utan att man avvaktar den slutliga lösningen av kyrka—stat-frågan. Det är nödvändigt att detta problem blir löst utan alltför stort dröjsmål.

Herr talman! Det är två uttalanden i utskottsutlåtandet som jag särskilt vill understryka. Det är dels när utskottet säger att därvid »bör även tidsfaktorn övervägas», dels när det i det särskilda yttrandet framhålls att »>förhandlingsorganet bör skapas utan att den slutliga lösningen av kyrka—stat-frågan avvaktas»>. Här ligger — och det vill jag understryka — på ett sätt det avgörande. Givetvis behövs ett kyrkligt centralorgan också efter den slutliga lösningen av kyrka—stat-frågan — därom behöver vi inte orda — liksom det har behövts ett sådant organ långt innan kyrka— stat-problemet definitivt aktualiserades. Det borde ha inrättats för årtionden sedan, kanske till och med för ett århundrade sedan. Akut har emellertid spörsmålet om den kyrkliga centralstyrelsen blivit nu inför förändringarna i relationerna mellan staten och kyrkan. Några förändringar torde under alla förhållanden komma till stånd. Kyrkan står i detta nu organisatoriskt och förhandlingsmässigt, skulle jag vilja säga, nästan maktlös inför staten vid eventuellt kommande förhandlingar, vare sig dessa skall leda till skilsmässa eller till mindre genomgripande förändringar. Tidsfaktorn är helt avgörande för förloppet av dessa förhandlingar. Det kyrkliga centralorganet måste komma till stånd före förhandlingarna — jag skulle vilja säga t.o.m. i god tid före dessa, men det tycks vara omöjligt — om det skall kunna fylla sin första funktion efter starten.

Men frågan är alltså: Vill man åvägabringa detta genom ett initiativ utgående från 1968 års beredning?